Herr talman! Gudrun Schyman hävdar i en interpellation till mig att levnadsförhållandena försämras för allt fler och att det sociala skyddet urholkas. Som exempel redovisas siffror från Malmö om antalet arbetslösa, bostadslösa och personer som behöver socialbidrag för sin försörjning. Andra siffror gäller förekomsten av drogmissbruk, prostitution, självmord och aborter.

För att avhjälpa bristerna krävs både kommunala och statliga insatser, där inte minst de arbetsmarknadspolitiska insatserna är av stor betydelse. Regeringens arbetsmarknadspolitik syftar till att motverka arbetslöshet och bidra till ekonomisk tillväxt och inflationsbekämpning. Målet om arbete åt alla ligger fast. I första hand skall den öppna marknadens möjligheter användas. Regeringen förstärker arbetsförmedlingarna och deras s.k. jobbsökaraktiviteter, vilket gynnar de svaga grupperna på arbetsmarknaden. Vidare sker en kraftig satsning på kompetensutveckling genom bl.a. förstärkta utbildningsinsatser. Även ungdomsåtgärderna förstärks kraftigt. En rad åtgärder har också vidtagits för att förnya arbetslivet och förbättra arbetsmiljön bl.a. som ett resultat av arbetsmiljökommissionens arbete. Inrättandet av de centrala och regionala arbetslivsfonderna har skapat nya förutsättningar för att höja ambitionsnivån i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Jag vill också nämna de satsningar på rehabilitering av långtidssjukskrivna som föreslås i regeringens proposition om rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m. konstaterar regeringen, att befolkningens hälsa förbättrats under senare år. Det finns emellertid stora skillnader i sjuklighet och dödlighet inte bara mellan olika åldrar utan också mellan könen, mellan olika sociala grupper och mellan olika delar av landet. Skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället kan inte accepteras. Ökad jämlikhet skall därför vara ett överordnat mål vid prioriteringar i folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet skall dessutom i ökad utsträckning bygga på lokalt engagemang, kunskap och samarbete över sektorsgränserna. I propositionen föreslås att ett nationellt folkhälsoinstitut inrättas den 1 januari 1992 med uppgift att omsätta hälsopolitiska initiativ till permanent eller tillfälligt programarbete. Jag räknar med att regeringens föreslagna satsning på folkhälsoarbete på sikt skall bidra till att utjämna de skillnader i hälsa som finns i landet. Regeringen har i annat sammanhang beslutat om särskilda satsningar för att motverka ungdomsproblematik i framför allt storstädernas s.k. miljonprogramområden. Malmö tillhör de kommuner som får del av denna satsning.

Visserligen tillämpas fortfarande olika normsystem i kommunerna, men det strider inte i sig mot lagstiftningens intentioner. Jag vill i detta sammanhang något kommentera förhållandena i Malmö, som sedan flera år har landets högsta socialbidragsberoende. Dubbelt så många får socialbidrag och socialbidragskostnaden per invånare är tre gånger så hög som i genomsnittskommunen. Enligt uppgifter som jag inhämtat från Malmö beror socialbidragsberoendets långsiktiga ökning framför allt på att större grupper har hamnat utanför arbetsmarknaden. Ökningen anses också bero på att de generella försörjningssystemen inte kan fånga upp och tillgodose behoven hos de svaga grupperna på arbetsmarknaden. Kommunen har nu utarbetat en ny strategi för arbetet med socialbidrag. Nyckelordet i den nya stategi när arbetslinjen. Huvuduppgiften skall inte längre vara att passivt klara ett försörjningsbehov utan att ge hjälp till självförsörjning genom arbete. Som ett led i denna försörjning har också socialbidragssystemet setts över. Inom regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att ta fram direktiv för en allmän översyn av socialtjänstlagen. Jag har för avsikt att inom kort föreslå regeringen att en parlamentarisk kommitté tillkallas för att genomföra en sådan översyn. Kommittén bör enligt min uppfattning bl.a. ta upp frågan om normer för socialbidrag.

Herr talman! Socialtjänstlagen är konstruerad som en ramlag som just ger ramar för kommunernas socialpolitiska insatser, vilka sedan, enligt en särskild rättslig ordning, kan prövas vid besvär. Regering och riksdag har alltså i lagar och förordningar angett de ramar som gäller. Det är viktigt att komma ihåg att det nu är Malmö kommun som har ansvaret för de insatser som vilar på socialtjänstlagen. Är det någonting i lagstiftningen vi vill ändra på, så skall det ske genom den översyn som vi nu ämnar sätta i verket. Detta är ett sätt att möta de problem och de erfarenheter vi har gjort under 80-talet vad gäller tillämpningen av socialtjänstlagen, och det är egentligen den enda möjlighet vi från statsmakternas sida -- från regering och riksdag -- har att hantera den här frågan. I övrigt måste bedömningarna av huruvida Malmö kommun har hanterat frågan rätt eller fel ske via kammarrätt och regeringsrätt. Det är också viktigt att komma ihåg att den rättsliga prövningen av socialbidragets storlek inte sker med avseende på om normen i sig är för hög eller för låg. Normen är en vägledning som kommunen utfärdar för handläggningen av socialbidragsärenden. Vad som prövas är i stället resultatet av handläggningen, dvs. vilket socialbidrag enskilda människor tilldelas. Detta kan överklagas, och kammarrätten kan då finna att kommunen har gjort rätt eller fel, dvs. att kommunen har tilldelat den enskilde ett ekonomiskt belopp som ger möjlighet till skälig levnadsnivå eller att man inte har gjort detta. De socialpolitiska åtgärder som man nu vidtar i Malmö går ut på att man försöker angripa de stora problem och det utanförskap som onekligen finns och som ingen -- givetvis inte heller Malmöpolitikerna -- vill förneka. Dessa problem angrips med en serie åtgärder och genom att man ser till helheten, söker orsakerna till utanförskapet och med olika insatser försöker hjälpa dessa människor på fötter så att de återigen kan börja försörja sig själva. Det är detta som kallas arbetslinjen. Visst har arbetslinjen funnits länge, men den accentueras nu kraftigt i Malmö och på många andra håll. Gudrun Schyman kan inte vara okunnig om den diskussion som förs om just socialtjänstens funktion -- dels dess funktion som yttersta skyddsnät, dels den funktion som innebär att man med olika insatser hjälper människor att återigen komma på fötter och ser till att de kan börja försörja sig själva. Man har i Malmö tagit flera initiativ i den riktningen, på så sätt att försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och andra samverkar för att ge dessa människor ett stöd som hjälper dem tillbaka in i gemenskapen och som gör det möjligt för dem att klara den egna försörjningen. Detta är vad jag skulle vilja kalla en socialpolitik av i varje fall äkta socialdemokratiskt märke, och jag tror att också Gudrun Schyman -- som gammal socialarbetare -- känner igen de takterna. Det är åt det hållet vi måste sträva, och jag menar att man i Malmö kommun gör det. Vi får hoppas att de åtgärder man nu vidtar är tillräckliga. Men detta är något som framtiden får utvisa.

Herr talman! Jag får ge Bengt Lindqvist rätt i att vi naturligtvis inte här skall fälla domar över Malmö. Jag håller fullständigt med om detta. Men oberoende av vad som sker i Malmö menar jag att det måste vara ett brott mot socialtjänstlagen när kommuner beslutar om bidragsnormer som understiger existensminimum. Jag menar att vi då har ett ansvar att reagera. Jag kan alltså säga så litet mer allmänt, så att vi inte utpekar Malmö, där Bengt Lindqvists partikamrater i dag huserar och regerar. Malmös norm är faktiskt extrem, av det skälet att det ingår saker i den som inte ingår i den norm som socialstyrelsen har fastställt, nämligen husgeråd och resor. Den är alltså ännu mer extrem än vad man kan utsläsa av de siffror som redovisats. Jag förstår att vi inte kommer längre här genom att ta upp Malmö som exempel, men jag tycker att det är en beklagansvärd utveckling som nu pågår. Jag tycker också att det är en beklagansvärd utveckling att man i tider med ökande klassklyftor -- som det faktiskt är fråga om -- måste hänvisa människor som redan är illa ute att förlita sig till överklaganden i högre instanser. Det är nämligen det som socialarbetarna i Malmö gör. De säger: Tyvärr kan vi ingenting göra, för det är politikerna som har fattat beslut i frågan -- var vänlig överklaga till kammarrätten eller regeringsrätten! Det är ju inte precis de röststarka grupperna som går till socialbyrån och som får det här rådet med en klapp på axeln. Som sagt tycker jag att det är en beklagansvärd utveckling. Jag skulle vilja, Bengt Lindqvist, avsluta med att tala om den översyn av socialtjänstlagen som skall göras. Vi var ett enigt socialutskott som föreslog detta, men jag vill påpeka att vi gjorde det från väldigt olika utgångspunkter. Att jag och vänsterpartiet i övrigt stödde det här förslaget beror på att vi har motionerat om att lagstiftningen måste ses över utifrån att ramlagstiftningen tydligen inte håller i tider av kärv ekonomi. När det går ett ekonomistiskt tänkande genom samhällets samtliga områden och det är budgetutfallet som räknas, när marknadsvärdet står mot människovärdet, ligger de människor illa till som har att lita till socialtjänstens generositet. Vad vi alltså vill med den här översynen är en förstärkning av socialtjänstlagen, en förstärkning av de intentioner som fanns när lagen kom till. Men jag är övertygad om, och oroad över, att många av de politiska partier som önskar den här översynen gör det utifrån helt olika utgångspunkter. Man vill nämligen försvaga socialtjänstlagen, därför att man tycker att den är för generös och att den inte ställer tillräckliga krav på människor. Det är en repressiv hållning som breder ut sig i dagens samhälle. Jag hoppas, Bengt Lindqvist, att socialdemokraterna i utredningen och i direktiven, som jag antar att Bengt Lindqvist själv kan diktera, mycket klart och tydligt uttalar att utgångspunkten är en förstärkning av lagen. Varje människa skall ha rätt att leva ett drägligt liv utan att behöva gå till socialbyrån och vända ut på både fickor och själ.
Herr talman! Jag vill bara till sist för min del avrunda den här debatten med att påpeka det kända förhållandet att vi hela tiden, när vi har byggt upp välfärdssamhället, har kunnat notera att det finns grupper i samhället som inte får del av den standardutveckling som sker för det stora flertalet människor. Låginkomstutredningen i slutet av 60 talet belyste det här, och det blev nästan chockartat klart för oss att det förhöll sig på det här sättet. Självklart är det också så att de ekonomiska svårigheter som Sverige har haft sedan 1970-talet och framåt har inneburit att människor som är särskilt beroende av den gemensamma sektorn har känt av snålblåsten. En intressant diskussion kring de här människorna är ju hur vi kan vidareutveckla de generella systemen och hur vi på ett bättre sätt kan få dem att motsvara de behov som människorna utanför välfärden har. Jag menar då att det är arbetslinjen som skall gälla, och vi bör vidareutveckla den med utgångspunkt i de här människornas särskilda situation. Jag tycker kanske, om jag får vara en smula självkritisk, att en del av resonemangen kring arbetslinjen hittills mest har handlat om de människor som redan har ett arbete men som får svårigheter. Här handlar det om människor som kanske under mycket lång tid har stått helt utanför arbetsmarknaden. Det är inte, och det tror jag Gudryn Schyman och jag är överens om, med mindre välfärd utan med mer välfärd, med en bättre utvecklad välfärd, som vi kan nå de här grupperna. Det är inte med skattesänkningar utan det är genom att försvara den offentliga insatsen till stöd för människor som vi kan hoppas på att nå de här grupperna på ett ännu bättre sätt i framtiden. Till sist vill jag också säga att jag tror att det är tack vare den välfärdsinsats som vi har i Sverige som den här gruppen är mindre hos oss än den är i de flesta andra industrialiserade länder. Låt oss alltså tillsammans offensivt utnyttja de gemensamma resurserna för att göra situationen bättre för den här gruppen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. I svaret betonas att hembränningen är ett stort alkoholpolitiskt problem. Där är vi helt överens. Det är nämligen anledningen till min interpellation. 1989 gav riksdagen på förslag av socialutskottet regeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att komma till rätta med bl.a. reglerna för hantering av aktivt kol. Fortfarande har inte någon åtgärd vidtagits, och i den folkhälsopolitiska propositionen finns få förslag som skulle kunna leda till aktiva åtgärder. Låt oss nu hoppas på riksdagsbehandlingen av detta ärende. Statsrådets svar innehåller en passus som jag vill citera: ''Den som innehar aktivt kol eller annat renings eller filtreringsmedel får inte överlåta detta, om han har insett eller bort inse att varan skulle komma att användas vid rening eller filtrering av olovligen tillverkad sprit.'' Jag vill påstå att sådana överlåtelser sker dagligen i vårt land. Man behöver bara besöka en butik som säljer, essenser som kan användas för att den hemtillverkade spriten skall kunna förvandlas till olika spritsorter. Även aktivt kol bjuds ut. Eller också kan man läsa de många sidorna med annonser i särskilda bilagor till kvällstidningarna. Där erbjuds stora partier med aktivt kol, och det är dessutom inte ovanligt att s.k. turbojäst erbjuds samtidigt. Ibland finns det även annonser som erbjuder delar till apparater, som rimligen inte kan vara annat än hembränningsapparater. Detta pågår alltså helt öppet. Många handelsmän erhåller erbjudande om förmånliga inköp av aktivt kol i lämpliga förpackningar. Det är nog bara på socialdepartementet som man fortfarande kan tro att detta sker för att tillföra aktivt kol till lämpliga hushållsapparater. Det vore intressant att höra regeringens uppfattning om vilka hushållsapparater som drvis med aktivt kol tillsammans med turbojäst. Varför görs inte något åt denna uppenbara marknad som snarare tillåter än fördömer hemtillverkning av sprit? Det måste ändå vara fel att lagen om hantering om aktivt kol inte kan följas upp av mera aktiva åtgärder. Det vore som om våra trafikregler inte följdes av vissa förbud och en tämligen betydande kontroll. Det försäljs åtskilliga ton aktivt kol som rimligen inte kan gå till annat än hemtillverkning av sprit. Det är få hushållsmaskiner som drivs med kol -- några få spisfläktar och akvarier, som knappast drar mer än några hekto per år. Om man ser på den försäljning som sker och till vilka grupper den riktas, måste man vara medvetet blåögd för att kunna bortförklara och godkänna denna försäljning som icke kriminell. Jag vill nog påstå att det är med regeringens goda minne som man hittills undvikit att åtgärda detta missförhållande. Nej, sanningen är väl att man från regeringens sida inte vill vidta några aktiva åtgärder för att komma till rätta med problemet. Inte ens vissheten om stora inkomstförluster tycks hjälpa, något som annars har varit vägledande i andra alkoholpolitiska sammanhang -- jag tänker då på Vin och spritcentralens exportverksamhet. Detta kan dessutom vara en belastning i EG sammanhang när vi skall kräva att få behålla den svenska alkoholpolitiska modellen. När det gäller påföljden av brottet att bränna sprit hemma, anser jag inte att straffmöjligheterna är för dåliga. Man lägger över huvud taget inte ner någon större kraft på att komma åt dessa brottslingar och de döms ofta till en mycket mild påföljd. Detta uppfattas snabbt av allmänheten som ett tillstånd där hembränning inte är ett allvarligt brott, utan det verkar snarare vara en nödfallsåtgärd att komma åt brottslingar. åringarna rörde det sig om 21 %, uppger CAN i en redovisning. Samtidigt redovisas att hemtillverkat vin 1988 utgjorde ca 25 miljoner liter årligen, mot miljoner liter per år. Snabbvinssatserna försäljs ofta som rabatterbjudande vid storköp och någon ålderskontroll förekommer inte. Någon åtgärd mot detta finns inte heller med i förslaget till en förbättrad folkhälsa. Jag tolkar avslutningen på interpellationssvaret som ett uppvaknande. Regeringen ämnar nu ta tag i problemet. Rikspolisstyrelsen skall få ett uppdrag att tillsammans med socialstyrelsen undersöka möjligheten att förstärka insatserna mot hembränning. Det är nog i grevens tid, men detta borde ha kunnat göras betydligt tidigare om viljan hade funnits. Socialstyrelsens handlingsprogram och riksdagens uppdrag borde ha verkställts i vissa delar redan när regeringen fick förslaget på sitt bord. Det är synd att regeringens alkoholpolitiska inställning varit så splittrad, att man inte kunnat klarat av detta tidigare. Statsrådet avvisar mitt krav på en lincensbeläggning när det gäller försäljningen av aktivt kol med att det skulle bli för byråkratiskt och att det inte skulle ha några större positiva effekter. Jag tycker att man borde ha väntat med detta besked till dess man undersökt hela verksamheten. En licensbeläggning är kanske det enklaste sättet att komma till rätta med problemet. Jag vill inte på något sätt utesluta andra åtgärder, men dessa måste rimligen också föra med sig viss byråkrati. Jag anser att regeringen borde ha lämnat denna möjlighet öppen till dess man gjort en översyn av försäljningsmönstret.

Herr talman! Jag tackar för fru statsrådets vidareutveckling av svaret. Precis som statsrådet tror också jag att det är fullt möjligt att använda lagstiftningen och att det inte finns skäl att skärpa straffsatserna. Problemet är att man hittar så få att tillämpa lagstiftningen på. Det finns betydligt fler som skulle kunna ställas inför domstol, om bara resurser hade givits att söka dem som begår dessa kriminella handlingar. För den som läser annonser av den här typen är det helt uppenbart vilka syften annonsörerna har. Också statsrådets svar ger vid handen att det rör sig om en kriminell handling som skall åtgärdas och som samhället skall visa att man inte skall acceptera. Det är ju där som bristerna funnits, och jag har i detta sammanhang kritiserat regeringen för en slapphet i handläggningen. Det krävs naturligtvis ökade informationsinsatser och sådana övriga åtgärder som aktivt arbetar med alkoholpolitiska frågor har begär för att man skall komma till rätta med alkoholbruket i stort. Det finns också stora pengar i lönnbränningsverksamheten på grund av de leveranser som går till restaurangnäringen. Där är det inte fråga om några oskyldiga tilltag i hemmiljö, utan där handlar det mer om fabrikstillverkning. Detta ger restaurangen en väldigt stor avans på alkoholförsäljningen. Här finns det också mycket av åtgärder som borde kunna vidtas. Jag tror att dagens debatt kan utgöra ett led i väckandet av den här frågan. Jag ser med glädje att även justitieministern är närvarande i kammaren. Hon kanske också får sig något ord till livs, som kan bidra till att man tillsammans med socialdepartementet försöker åstadkomma en förbättring. Jag fick inget svar på min fråga om när rikspolisstyrelsen skall få detta uppdrag, men jag hoppas att Bengt Lindqvist ger uppdraget med det snaraste, så att rikspolisstyrelsen tillsammans med socialstyrelsen kan åstadkomma förbättringar.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till en lagändring i syfte att förhindra en upprepning av vad som utspelade sig i Malmö hamn under vintern Bakgrunden till Sten Anderssons fråga är i korthet följande. Den 23 januari 1990 fick polisen i Malmö kännedom om att lantbrukare förhindrade transport av rågvete från Malmö hamn. Rågvetet hade importerats från Polen. Transporttillstånd hade meddelats av lantbruksstyrelsen. Tillståndet överklagades av olika lantbruksorganisationer och enskilda lantbrukare till jordbruksdepartementet. Polisen beslöt att avvakta regeringens ställningstagande. Den 25 januari beslöt regeringen att inte ta upp överklagandena till prövning. Vid ett sammanträde med berörda parter samma dag meddelade polisen att det inte förelåg hinder för transporten och att polisen var beredd att se till att ingen hindrade transporten. På grund av att de företag som skulle transportera rågvetet drog sig ur sina åtaganden kom transporten av detta från hamnen att ske först under slutet av maj förra året. Andersson chefen för civildepartementet om han var beredd att föreslå åtgärder för att konflikter av ifråganvarande slag skulle kunna stoppas på ett tidigare stadium. Civilministern besvarade frågan i riksdagen den 23 april i år. Svaret innebar i korthet att demonstrationsfriheten är grundlagsskyddad och att civilministern inte avsåg att vidta åtgärder för att inskränka denna rättighet. Sten Andersson aviserade i debatten att han avsåg att återkomma i ämnet med en interpellation. En sådan har nu ställts till mig. Jag delar givetvis Sten Anderssons uppfattning att sådana metoder -- som Sten Andersson beskrivit -- kan kritiseras. Och självklart, Sten Andersson, har varken organisationer eller enskilda rätt att ställa sig över våra lagar. Givetvis är det djupt beklagligt att importören i detta fall drabbades av en avsevärd förlust på grund av att transporten hindrades på det sätt som skedde. Jag vill emellertid framhålla att det finns olika straffrättsliga regler som kan bli aktuella att tillämpa vid aktioner av det slag som Sten Andersson pekat på. Som exempel kan jag nämna bestämmelserna i brottsbalken om misshandel, olaga tvång, olaga hot, skadegörelse och ohörsamhet mot ordningsmakten. Dessutom finns det regler inom skadeståndsrätten som i situationer av den här typen kan berättiga den skadelidande till ekonomisk kompensation för den skada som vållats honom. Med dessa konstateranden har jag givetvis inte tagit ställning till vilka rättsregler som är tillämpliga i det fall som föranlett Sten Anderssons fråga. Som Sten Andersson har formulerat sin fråga, kan svaret givetvis inte bli annat än jakande. Men av de uppgifter som jag har hämtat in i ärendet har inte framkommit något som aktualiserar behov av lagändringar.

Herr talman! Fru statsråd! Jag tackar för svaret. Statsrådet säger i slutet av svaret att hon inte kan besvara min fråga annat än jakande. Men ministern säger att hon inte tänker aktualisera några lagändringar. Detta är faktiskt litet tveksamt. Skall man få lov att fortsätta med den verksamhet som LRF har bedrivit kan vi hamna i mycket knepiga situationer. Civilministern uppfattade tydligen min fråga som att jag ville angripa demonstrationsrätten. Men det vill jag inte för ett ögonblick göra. Men detta är faktiskt inte fråga om en demonstration, utan det är fråga om mycket annat, vilket jag skall återkomma till senare. Jag skall kortfattat beskriva vad som hände. I januari 1990 importerades ett polskt parti rågvete fullt lagligt. Det fanns ingenting att kritisera i detta förfarande. Men en del bönder i Skåne ansåg att detta stred mot deras förmåga att bibehålla sin sysselsättning. Importören av partiet hade skrivit kontrakt med ett lastbilsföretag som skulle transportera det till berörda gårdar i Skåne. Dagen efter ett sammanträffande som man hade haft med polisen i Malmö med alla intressenter inkl. LRF, där man kom överens om att det var okej med denna transport, meddelade åkeriföretaget att man på grund av de hot man blivit utsatt för från LRF om att man i framtiden inte skulle få transporter från lantmännen -- man var också rädd för sina chaufförers säkerhet -- drog sig ur detta avtal. Nu kommer detta i och för sig att innebära en rättegång i Eslöv på fredag. Men det kommer kanske också att innebära att transportören kommer att få skadestånd från ett åkeriföretag som egentligen är oskyldigt, eftersom LRF vilar bakom allt detta. I detta fall har man alltså stått i vägen för lastbilar och dragit av bromsslangar på lastbilar. Det är ju mycket långt ifrån fråga om demonstrationer. Men detta kan man tydligen göra när det handlar om Polen, eftersom Polens utrikespolitiska värde i dag är minimalt. Men vad skulle hända vid en liknande aktion mot något som är importerat från ett annat land, t.ex. från USA eller England? I dag importerar vi t.ex. lågprisbilar från Korea. Dessa bilar är tillverkade med betydligt lägre kostnader än de bilar som tillverkas i Sverige. Jag skulle vilja se Volvoanställda eller Saabanställda ställa sig på kajen i Göteborg och säga att de inte ville ha dessa bilar i Sverige. Men att det blir ett våldsamt liv i Polen struntar man i. På tal om demonstrationer vill jag säga följande. Den 20 april skickade LRF ut ett pressmeddelande där det stod: Ca 150 lantbrukare blockerar -- icke demonstrerar -- sedan kl. 7 i morse ett parti rågvete som har legat i Malmö hamn i tre månader. Arne Lyngö, som vid detta tillfälle också var ledamot i LRFs centrala styrelse. Han sade också: Så länge regeringen inte ändrar sin jordbrukspolitik kommer man att fortsätta den här blockaden. Och inget rågvete skall importeras till Sverige, utan det skall stoppas av oss lantbrukare. Detta, fru statsråd, får LRF hålla på med, och det finns ingen i dag befintlig lagstiftning enligt vilken de kan straffas. Vid ett tillfälle skulle en åkare från Blekinge hämta ett parti nere i Malmö. Strax innan han anlände till Malmö hamn fick han ett samtal från Arne Lyngö. Lyngö frågade honom vilka transporter han körde i vanliga fall. Åkaren svarade att han körde fodervaror och grönsaker åt Lantmännen. Lyngö sade då -- vilket står i en polisrapport -- att om åkaren befattar sig med detta parti kommer han inte att få några körningar för Lantmännen framöver. Detta finns alltså vidimerat i en polisrapport. Ändå anser åklagaren att det inte är möjligt att väcka åtal i detta fall. Man skall inte dra paralleller med maffian i andra länder, men detta liknar litet grand metoder som används i dessa sammanhang. LRF kan alltså bära sig åt hur som helst. Om de är kritiska mot svensk jordbrukspolitik, må det vara deras sak. Men då får de agera på det sätt som alla andra får hålla sig till. Här har det varit fråga om att direkt gå ut och blockera, och t.o.m. tvinga två småföretagare i konkurs, och kanske nu som efterspel tvinga ett lastbilsåkeri i konkurs därför att det kommer att få betala stora skadestånd när det har dragit sig ur ett redan tidigare tecknat avtal. Skall man få lov att göra så även framöver? Jag måste säga att jag och många andra är mycket förvånade över att statsrådet anser att den nu gällande lagstiftningen inte behöver ändras.
Herr talman! Jag uppfattar att Sten Andersson är upprörd, men jag har litet svårt att få kläm på vad det är som Sten Andersson är upprörd över. Han säger att det inte finns någon lagstiftning som kan straffa RLF för vad RLF gör. Så räknar Sten Andersson upp en del ageranden från RLFs sida -- att chaufförer hotas, att man ställer sig i vägen för lastbilar, att man drar av slangar, att man blockerar osv. Jag frågar mig: Vad i detta agerande ryms inte under någon av de bestämmelser som kan komma i fråga, t.ex. om misshandel, olaga tvång, olaga hot, skadegörelse, ohörsamhet mot ordningsmakten? Det finns säkert flera bestämmelser som man kan använda i sammanhanget. Sten Andersson anser tydligen att det förekommer något förkastligt agerande här som inte ryms inom den lagstiftning vi har i dag. Jag skulle vilja be Sten Andersson att precisera vilket detta agerande är och var bristen i lagstiftningen finns. I så fall är jag beredd att ta en diskussion om huruvida vi behöver en ändring av lagstiftningen. Men på grundval av de uppgifter som Sten Andersson hittills har lämnat kan inte jag finna att det saknas särskilda bestämmelser för att angripa sådant som är kriminellt beteende redan enligt brottsbalken.

Herr talman! Nej, givetvis står inte RLF över lagen. De lagar vi har gäller också RLF. Jag har fortfarande svårt att få kläm på vad det är Sten Andersson är missnöjd med. Sten Andersson säger att åklagaren väljer att inte åtala, och då finns det brister i lagstiftningen. Vilka brister i lagen är det som gjorde att åklagaren valde att inte åtala? Jag saknar möjlighet att bedöma om det i det här enskilda fallet har gjorts felaktiga bedömningar från myndigheternas sida. Det skall i så fall åtgärdas på annat sätt än genom en diskussion i riksdagen om lagändringar.

Herr talman! Olof Palme gjorde våren 1976 en kommentar om en politisk tavla som jag tror att många minns. Men jag skall naturligtvis inte gå in på den. Han sade: Monumentalt klantigt. Det är svårt att bedöma om detta är monumentalt klantigt, men klantigt är det. Att ingå äktenskap är något av det allra viktigaste som en människa kan göra i sitt liv. Att bestämma sig för vem man skall leva tillsammans med och ha ett långt samliv framför sig med, det är ett mycket allvarligt beslut. Jag tror, fru statsråd, att det är ännu allvarligare om man är aktiv kristen. Man vill kanske leva efter strängare regler än vad vi andra gör. Det var ett mycket vackert bröllop, ett oförglömligt minne för det unga brudparet och för alla som var där, inbegripet mig själv, fru statsråd. Jag råkar vara Monikas far. I dag har Monika och Andreas samt alla vi andra -- föräldrar, släkt och vänner -- fått veta att denna vigsel inte är giltig. Häpnadsväckande, tycker vi. Så tycker även alla de övriga par som har blivit drabbade, liksom alla deras anhöriga och vänner. Det är inte bara häpnadsväckande. Det är upprörande, och de känner sig kränkta. Då kommer statsrådet här och säger: Skicka bara in ansökningar så skall vi behandla dem i positiv anda. I ett brev föreslog ett departementsråd ett nytt bröllop. Det nämner inte justitieministern i sitt svar. Herr talman! Jag tackar självfallet för svaret, men jag är besviken. På s. 1 i svaret, längst ned, talar fru statsrådet om länsstyrelsen och hur den har handlat. Fru statsrådet säger att: Länsstyrelsen ansåg dock att den inte kunde ingripa. Men statsrådet säger inte varför länsstyrelsen inte vill ingripa. Det tycker jag gott kunde ha stått i svaret. Länsstyrelsen ansåg nämligen inte att vigselnämnden kunde betraktas som en myndighet. Det var det första. Det andra, som också är mycket viktigt, är att vigselnämnden inte har sagt att de kriterier som gällde när pastorerna fick sin vigselrätt har upphört att finnas. De är fortfarande uppfyllda. Det är de skäl som länsstyrelsen har angivit. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i dem. Nej, det enda som har sagts är att Södermalmskyrkan inte är ett med pingströrelsens övriga församlingar. Det skiljer alltså i tron eller kanske i läran, jag vet inte. Jag är själv inte pingstvän och jag är heller inte jurist. Det är mycket svårt för oss vanliga människor att begripa detta, inte minst såsom ni har handlagt ärendet. Justitieministern betraktar således vigselnämnden som en myndighet. Om det nu är så, skall jag be att få ställa några frågor: Hur gick det till när den s.k. myndigheten förberedde sig för sitt beslut? Vad hade den för beslutsunderlag? Var man och lyssnade på dessa pastorer? Hur många gånger i så fall? Vad omfattade beslutsunderlaget egentligen, var det tidningsurklipp, hörsägen eller bara vanligt svenskt skvaller? Kallades pastorerna till vigselnämnden för förhör eller diskussion? Hur fick Bror Spetz och de övriga pastorerna tillfälle att yttra sig, att försvara sig? De har inte begått något brott mot lagen. De har inte beskyllts för olämpligt uppträdande. Det enda det handlar om är tydligen nyanser i resp. församlings kristna tro. Bara för att en sådan här vigselnämnd har en uppfattning klämmer man till. Är det religionsfrihet? På dessa grunder drabbas alltså ett tjugotal unga äktenskap helt oförskyllt och med retroaktiv verkan. Det har i alla fall fått den effekten, även om jag inser innebörden av det som statsrådet påpekar i svaret angående retroaktiv verkan. Inser inte landets justitieminister och alla goda rådgivare på departementet att detta är orimligt? Jag hoppas att nu få svar på mina frågor om hur justitieministern ser på vigselnämnden som myndighet och handläggningen av ärendet. Mitt råd i övrigt är att regeringen snarast bör fatta ett beslut, så att detta kommer ur världen. Gör det inte för sent, med tanke på valet. Vi är väldigt många som följer hur det skall gå för de unga paren.
Herr talman! Alf Wennerfors är mycket upprörd och jag kan dela hans upprördhet i sak, vad gäller de personer som trodde sig vara gifta, med all den civilrättsliga verkan som det har, och det visar sig att de inte är det, på grund av att de personer som vigde dem inte hade befogenheten att viga så att det får civilrättsliga effekter. Alf Wennerfors säger att det är ''monumentalt klantigt''. Jag antar att han med det menar att någon har betett sig monumentalt klantigt. Jag känner en viss osäkerhet om vem det är som har stått för denna monumentala klantighet. Var det pingströrelsen, då man inte längre ansåg att Södermalmskyrkan tillhörde pingströrelsen? Var det pastorerna i Södermalmskyrkan, som fortsatte att viga, trots att de inte längre tillhörde pingströrelsen och inte omfattades av den vigselrätt som pingströrelsen har? Var det länsstyrelsen, som gjorde misstaget att tro att det gick att överklaga vigselnämndens beslut, eller var det regeringen? I så fall skulle jag vilja att Alf Wennerfors preciserade på vilket sätt regeringen har varit monumentalt klantig. Var det för att regeringen följer de lagar vi har i vårt land? Skall regeringen inte vara underkastad de lagar som riksdagen har fattat beslut om? Alf Wennerfors frågar om vigselnämnden är en myndighet och utgår från att så är fallet. Givetvis är vigselnämnden ingen myndighet. Vigselnämnden är ett organ inom pingströrelsen, ett organ som kom till när pingströrelsen fick befogenheter att förrätta vigsel. Det är ett organ som kom till för att pingströrelsen skulle kunna utse de pastorer inom sin rörelse som skulle få vigselrätten. Jag tror att ett beklagligt misstag har skett och det är att länsstyrelsen trodde att vigselnämndens beslut gick att överklaga. Det var så jag tror att frågan kom upp i regeringen. Regeringen har klarlagt det rättsliga läget, att regeringen inte har någon som helst befogenhet att gå in i detta ärende. Enligt den lagstiftning som vi har kan regeringen göra två saker. Den ena saken som regeringen kan göra är att i efterhand godkänna de vigslar som har förrättats, så att dessa blir lagliga. Den andra saken som regeringen kan göra är att utdela rätten att förrätta vigslar. Det är alltså fullt möjligt att också andra som inte tillhör pingströrelsen får vigselrätt. Men då måste man ansöka därom, och det kommer då naturligtvis inte att vara fråga om en retroaktiv lagstiftning. Vi ägnar oss ju inte åt retroaktiva beslut, som Alf Wennerfors säkert vet. Alf Wennerfors avslutar sitt inlägg med att säga att regeringen måste fatta ett beslut, så att den här frågan kommer ur världen. Men i mitt svar redogjorde jag för hur angeläget det är för mig att regeringen har möjlighet att fatta beslut, så att den här frågan kommer ur världen. Departementet och jag själv har skrivit flera vädjande brev till personer inom Södermalmskyrkan som är involverade i detta och som är de enda som vet vilka enskilda personer som har drabbats när det gäller konsekvenserna av pingströrelsens inre schismer. Jag har inte fått något svar. Jag vill ställa en fråga till Alf Wennerfors, som tycks ha goda kontakter med Södermalmskyrkan: Är det orimligt att begära att pastorerna i Södermalmskyrkan talar om för regeringen vilka personer som är berörda av detta? Jag åtar mig att personligen ta kontakt med dessa individer och att göra det möjligt för dem att så smidigt som möjligt få förrättade vigslar godkända i efterhand, så att vigslarna blir lagliga. Det är det utrymme som lagstiftningen ger mig när det gäller att fatta beslut här. Men jag har hittills misslyckats när det gäller att få gehör från Södermalmskyrkan. Det gäller ju att agera så, att dessa stackars människor får sina vigslar godkända. Jag hoppas alltså att Alf Wennerfors kan hjälpa mig med det som jag hittills har misslyckats med.
Herr talman! Det är inte dåligt att justitieministern nu lovar att hon t.o.m. skall ta kontakt med berörda individer. Justitieministern kommer kanske t.o.m. att tala med dem om den här saken, och det är alltså inte dåligt. Det var bra att från justitieministern få beskedet att vigselnämnden inte är en myndighet. Men det är väl ändå ett slags myndighetsutövning som man håller på med. Det är i varje fall oklart för mig hur det förhåller sig, och jag tror att det är oklart för många andra också, inte minst för länsstyrelsen. I varje fall var det tidigare oklart för länsstyrelsen hur det här förhöll sig. Kanske råder det fortfarande oklarhet bland juristerna beträffande den här punkten. Hur kommer det sig att man inom vigselnämnden kan handlägga det här ärendet på det sätt som man har gjort? Jag har inte fått något svar på den frågan. Därför utgår jag från att det här är under all kritik. Om man utövar någonting som har ett så allvarligt syfte som i det här sammanhanget, borde det väl finnas ett rejält beslutsunderlag. Man borde alltså ha haft tillgång till en jurist som sett till att allt gick rätt till. Men så har det tydligen inte gått till. Jag ifrågasätter hanteringen här, och det är väl vad som tydligast kommer ut av den här interpellationsdebatten. Är det exempelvis tillfredsställande att ha en vigselnämnd inom den här frikyrkan vars beslut inte kan överklagas? Är det tillfredsställande att det förhåller sig på det sättet? Vi ser ju här att tredje person kan drabbas. Vad svarar justitieministern i det sammanhanget? Vore det inte idé att ändå överväga en annan ordning för detta?
Herr talman! Vigselnämndens agerande är en form av myndighetsutövning. Det är helt klart. Men såvitt jag förstår finns det inte något egentligt beslut som vigselnämnden har fattat här och som kan överklagas, utan det här är en konsekvens av att pingströrelsen har vigselrätt. Vigselnämndens enda uppgift är att inom den egna rörelsen utpeka de personer som man bedömer vara lämpade att inneha vigselrätt. Det vi har gjort från statsmakternas sida är att vi har gett pingströrelsen som sådan rätt att förrätta vigslar, på det villkoret att man i särskild ordning pekar ut de personer inom den egna rörelsen som anses vara lämpade för uppdraget. Att det finns pastorer inom Södermalmskyrkan som tidigare hade vigselrätt men som inte längre har denna rätt är en konsekvens av att pingströrelsen inte längre anser att Södermalmskyrkan tillhör pingströrelsen. Härav följer automatiskt att den vigelsrätt som pingströrelsen har inte längre kan gälla pastorer som inte tillhör pingströrelsen. Jag tror att det vore fel om regeringen gick in och lade sig i detta med hur religiösa församlingar i vårt land agerar i fråga om interna angelägenheter. Det kan t.ex. gälla detta med att ha synpunkter på vilka församlingar som får vara medlemmar och vilka som inte får vara det. Om statsmakterna lade sig i detta tror jag att vi därmed skulle ta på oss ett ansvar som kunde vara mycket olyckligt just när det gäller att värna om religionsfrihet och föreningsfrihet. Jag tror att vi skall respektera de religiösa samfundens egen rätt att agera i fråga om inre angelägenheter.
Herr talman! Vad justitieministern sade i det senaste inlägget var mycket klokt. Det är bra att det blev sagt. Pingströrelsen består ju av många församlingar. Hur går det nästa gång en församling av vigselnämnden inom pingströrelsen inte anses ha den rätta tron? Vad gör vi då? Skall vi låta det vara på samma sätt även i fortsättningen? Jag vill ha svar även på dessa frågor. Är den här ordningen verkligen bra? Vi snuddar ju här vid religionsfrihetens principer. Vad säger fru statsrådet?

Herr talman! Marianne Andersson i Vårgårda har frågat socialministern om hon delar socialstyrelsens uppfattning att ett boende i offentlig regi kan vara familjelikt för fem personer medan det i privat regi inte går att vara fler än fyra eller om regeringen ämnar ge socialstyrelsen andra direktiv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Boende i gruppbostad är en av de särskilda omsorgerna enligt lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. I den proposition som föregick lagen framhöll det dåvarande statsrådet som önskvärt att bara ett fåtal personer bor i varje gruppbostad. Antalet fyra angavs som ett riktmärke. Enskilda personer, föreningar och andra får driva gruppbostad och viss annan omsorgsverksamhet om socialstyrelsen lämnar tillstånd till verksamheten. Socialstyrelsens beslut i fråga om sådant tillstånd får överklagas hos kammarrätten. Socialstyrelsen har inte befogenhet att godkänna omsorgsverksamhet som bedrivs av landsting eller kommuner. Två beslut av socialstyrelsen att avslå ansökningar från enskilda vårdgivare att anordna gruppbostad för fem personer i varje enhet har överklagats och prövats av kammarrätten. Rätten lämnade besvären utan bifall. Kammarrättens domar är överklagade hos regeringsrätten, som har beviljat prövningstillstånd. Enligt min uppfattning bör regeringsrättens beslut i denna fråga inte föregripas.

Herr talman! Socialstyrelsen och varje landsting gör bedömningen utifrån samma utgångspunkter. Det finns ingenting annat än propositionens uttalande om fyra såsom riktmärke. Samma uttalande om flexibilitet gäller både för landstingens byggande av gruppbostäder och för socialstyrelsens bedömningar av enskilda gruppbostäder. Mot den bakgrunden skall de rättsliga instanserna pröva detta. Till sist vill jag säga att hela frågan om omsorgslagen och dess framtid är i stöpsleven i och med att handikapputredningen överväger att lägga fram förslag om en lag, som ersätter och vidgar omsorgslagen så att den kommer att omfatta ett mycket större antal människor med funktionshinder. Det är i det sammanhanget, i behandlingen av den eventuellt nya lag som handikapputredningen föreslår, som vi får möjlighet att använda oss av de erfarenheter vi hittills har och se om det är någonting vi vill ändra på för framtiden.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om man har för avsikt att återinföra den s.k. barnpraxis som innebär att barnfamiljer får stanna en viss tid i landet. Av frågan att döma tycks Maria Leissner inte ha klart för sig vilken praxis som för närvarande råder beträffande barnfamiljer. En särskild schablonregel tillämpas nämligen fortfarande. Den är, sedan september i fjol, inte längre avhängig den sammanlagda handläggningstiden utan knuten till tidpunkten för invandrarverkets beslut. En barnfamilj som efter det att ansökan om uppehållstillstånd givits in vistats i Sverige i över ett år utan att invandrarverket fattat beslut får således stanna, såvida inte särskilda skäl talar emot. Någon ändring av denna praxis övervägs inte. Då Maria Leissner, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att

Herr talman! Det är mycket enkelt i de enskilda ärenden som kommer på mitt bord att se när familjen kom till Sverige och när den fick besked från invandrarverket. Det är alltså den schablonregeln vi nu tillämpar, att tidpunkten för invandrarverkets beslut gäller. Detta är också delvis en fingervisning för invandrarverket att det skall prioritera barnfamiljerna och klara av deras ärenden inom ett år. Detta sker precis på de grunder som Sigge Godin hänvisar till, nämligen att det är viktigt för barnfamiljerna att slippa långa väntetider. Är det så att en barnfamilj inte får beslut från första instans inom ett år, görs en s.k.
Herr talman! Vi kan vara helt överens om att barnfamiljer skall prioriteras därför att det är viktigt att inte barnen tar mer skada än vad de redan lidit under sina svåra år. Trots det utvisas ett antal barnfamiljer. Uppenbarligen fungerar detta inte enligt mitt sätt att se. Jag måste få en förklaring till varför det kan vara så här. Det handlar inte om en familj utan om flera, dessutom om familjer med sjuka barn.

Herr talman! Invandrarministern säger i svaret att bara när särskilda skäl talar emot skall man inte låta dem stanna. Det känns litet konstigt att stå här med ett antal referat om fall där familjer har blivit utvisade, när invandrarministern nu säger att risken är obefintlig att de skall behöva resa i väg med småbarn om regeln följs. Det stämmer dåligt. Vi kan väl aldrig bli överens.
Herr talman! Får jag göra ett försök till. Jag vet ingenting om de ärenden som Sigge Godin hänvisar till, och det har egentligen inte så mycket med det här ärendet att göra huruvida det handlar om en flicka som har glömt sitt språk eller en astmasjuk pojke. Men dessa familjer har alltså fått ett första besked från invandrarverket inom ett år om att de inte kan få asyl i Sverige.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att språket inte har någon betydelse. Det är bara ett bevis på hur snabbt barnen kommer in i en ny miljö. Får jag ändå uttrycka det som så att jag hoppas verkligen att det går till på det sätt som invandrarministern säger, att vi inte har olika informationer, för här handlar det om småbarn som rotar sig väldigt snabbt. Vi vet hur illa dessa barn har farit under sin färd till Sverige och dessförinnan. Det är alltså väldigt viktigt att man verkligen månar om dessa barn. Barnen är faktiskt de viktigaste vi har i samhället. Där skall vi inte skilja på flyktingbarn och svenska barn -- alla är lika viktiga.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att mindre bemedlade personer skall kunna komma i åtnjutande av invandrarverkets praxisredovisning Huvudprincipen är att offentliga myndigheter tar betalt för sina publikationer. Som exempel kan nämnas riksdagstryck, statens offentliga utredningar , svensk författningssamling Invandrarverkets praxisredovisning omfattar för närvarande ett sjuttiotal sidor i en A 4-pärm. Priset är 600 kr., vartill kommer mervärdeskatt och portoavgift. Samlingen kommer fortlöpande att kompletteras. Kompletteringarna under det första året ingår i priset. Invandrarverket avser att kostnadsfritt sända praxisredovisningen, således gratisexemplar, till vissa organisationer som bevakar flyktingars intressen, såsom UNHCR, Amnesty International och Rädda barnen samt även Advokatsamfundet. Tack vare offentlighetsprincipen kan var och en som är intresserad av att ta del av invandrarverkets praxisredovisning göra det på offentliga bibliotek. Jag finner därför inget skäl till att vidta några åtgärder.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag tänker påverka utvisningsbesluten för bulgarienturkiska kvinnor som berättat om våldtäkter och misshandel, som utförts av polis i hemlandet. Vid en interpellationsdebatt den 16 januari i år besvarade jag frågor i detta ämne av Maria Leissner. Jag svarade då att det faktum att kvinnor har varit utsatta för sådana övergrepp självfallet kan leda till att man bedömer att det finns grund för att familjen skall få stanna i Sverige. Så har skett också när det gäller bulgarienturkiska familjer.

Herr talman! Om vi nu håller oss just till den här frågan, vill jag än en gång understryka det som jag sade i första svar, nämligen att de omständigheter, som Ragnhild Pohanka har tagit upp, också har funnits med i bilden när en del ansökningar har bifallits. Men det är mycket sällan som jag får frågor kring bifallen. Det finns anledning att påpeka att vi har tagit hänsyn till omständigheter av den här typen vid bedömningen av vissa av dessa ärenden.

Herr talman! Mot bakgrund av regeringens beslut den 13 december 1989 om viss inskränkning i möjligheterna att få asyl i Sverige har Hans Göran Franck frågat mig när regeringen är beredd att upphäva beslutet. Regeringens beslut fattades på grund av den mycket stora tillströmningen av asylsökande, vilken hade skapat en mycket ansträngd situation för flyktingmottagandet. Under 1990 kom drygt Under första kvartalet 1991 har 4 000 asylsökande kommit till Sverige. På grund av denna nedgång och de ansträngningar som regeringen och invandrarverket har gjort går utvecklingen i en stabiliserande riktning. Men det finns fortfarande ca 28 000 asylsökande i invandrarverkets förläggningar, och även om väntetiderna har förkortats är de ännu inte acceptabla. Möjligheten att häva ''decemberbeslutet'' prövas självfallet fortlöpande.

Herr talman! Maj-Lis Lööw borde åtminstone kunna säga att detta beslut inte skall upprätthållas längre än till sommaren. Det vore orimligt om ett beslut av den här typen skulle komma att gälla under en tid av två år, vilket ju kan bli konsekvensen av vad Maj-Lis Lööw sade. Detta beslut har bidragit till att ha skapat många oroliga situationer. Som riksdagsman har jag aldrig fått så många brev och klagomål som under den här tiden. Antalet utvisningsbeslut är mycket stort. Det sägs att det nu skulle handla om 40 % av de asylsökande. Detta skapar en situation som jag tycker är i det närmaste ohållbar.

Herr talman! Jag skall gärna tala om att det är ett tillfälligt beslut. Det har jag gjort många gånger. Och varje gång presenterats det i massmedierna som en nyhet. Men det ligger i sakens natur. Det grundar sig ju inte på någon nyck från regeringen eller någon innovation från invandrarministern, utan det grundar sig ju på en lagparagraf. Och det framgår klart av lagen att detta är ett undantag i en ansträngd situation. Och det har hela tiden varit regeringens skyldighet att pröva hur länge detta beslut skall stå fast. Men jag har också försökt beskriva att det är ett par förutsättningar som jag ändå vill skall vara uppfyllda och att jag vet att det håller, nämligen att vi inte skall ha uppåt 30 000 människor på förläggningar i många tillfälliga lösningar. Dessutom är kritiken mot att vi fortfarande har för långa väntetider berättigad, trots att vi har pressat ned dem ganska ordentligt.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat justitieministern om hon är beredd att medverka till ändrad lagstiftning så att återbrytning av svenskt medborgarskap i vissa fall kan ske. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är uppgifter i pressen om en person som är svensk medborgare sedan 1979 och som begått allvarliga brott. I regeringsformens andra kapitel, som handlar om de grundläggande fri och rättigheterna, föreskrivs i 7 § andra stycket att ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt medborgarskap i annat fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom att inträda i allmän tjänst, blir medborgare i en annan stat. Utan hinder av denna bestämmelse får dock föreskrivas att barn under 18 år i fråga om sitt medborgarskap skall följa föräldrarna eller en av dem. Vidare får föreskrivas att, i enlighet med en överenskommelse med en annan stat, den som sedan födelsen är medborgare även i den andra staten och är varaktigt bosatt där förlorar sitt svenska medborgarskap vid 18 års ålder eller senare. Under senare år har frågan om förlust av svenskt medborgarskap på grund av vandel och liknande varit upp i olika sammanhang. T.ex. påtalade terroristlagstiftningskommittén i sitt betänkande Terroristlagstiftningen behovet av möjligheten till förlust av svenskt medborgarskap då medborgarskapet beviljats med falska uppgifter som grund . Även socialförsäkringsutskottet har uppmärksammat denna fråga Jag delar terroristlagstiftningskommitténs och utskottets uppfattning att frågan är av sådan vikt att den bör utredas närmare. Det är min avsikt att inom kort lägga fram ett förslag med denna innebörd.

Herr talman! Marianne Andersson i Vårgårda har frågat mig vilka snara åtgärder regeringen ämnar vidta för att förbättra främst de ensamma flyktingbarnens situation i Sverige. Flyktingbarn är utsatta och sårbara. De har stort behov av stöd, tröst och omsorg. Det gäller särskilt de barn som kommer utan sina vårdnadshavare. Ett omfattande arbete har därför lagts ned för att på olika sätt och på olika områden möta flyktingbarnens behov. Det gäller både myndigheter, kommuner och landsting samt frivilligorganisationer och andra folkrörelser. Jag syftar här på åtgärder och insatser både under den tid barnen vistas på utredningsslussar och - förläggningar och då de vistas i en kommun. Jag kan utan vidare påstå att Sverige i en internationell jämförelse ligger mycket väl till i detta avseende men att det finns all anledning att ytterligare uppmärksamma och förbättra flyktingbarnens förhållanden. Det var detta som var orsaken till att regeringen i december 1989 uppdrog åt socialstyrelsen att kartlägga utvecklingen av det psykiska och fysiska hälsoläget hos flyktingbarn och flyktingungdomar i Sverige. Uppdraget, som har genomförts genom tio delrapporter på olika områden, redovisades i sin helhet först i går, den 13 maj. Vi måste nu i regeringskansliet ingående studera och överväga socialstyrelsens redovisning och förslag. Jag kan försäkra Marianne Andersson att regeringen kommer att fortsätta att verka för att flyktingbarnens situation ytterligare förbättras.

Herr talman! Det är utomordentligt svårt att på ett par minuter svara på alla dessa följdfrågor. Jag har inte heller hunnit att läsa denna rapport. Men uppdraget till socialstyrelsen innebar ju att vi ville ha en samlad bild av situationen i dessa olika frågor. Inte minst den första frågan som Marianne Andersson i Vårgårda tar upp -- hur ansvarsfördelningen skall vara på olika myndigheter när barn utan vårdnadshavare kommer till den svenska gränsen, vem som har ansvaret för att de tas emot ordentligt och att de får en ordentlig behandling -- är en utomordentligt viktig fråga. Jag hoppas att socialstyrelsens rapport kan ge en vägledning om huvudmannaskapet i detta avseende. Jag har ganska utförligt svarat på frågor här i kammaren om barn i förvar. Jag har redan haft en interpellationsdebatt i detta ärende mot bakgrund av att antalet barn i förvar visade sig stiga förra hösten. Vi uppdrog då åt rikspolisstyrelsen att göra en analys av orsakerna till det. Den främsta orsaken som rikspolisstyrelsen redovisade var att så många barnfamiljer hade kommit till Sverige. Det är framför allt den statistiska förklaringen till detta. Men jag vill säga att den överväldigande delen av de barnfamiljer som avvisas från landet avvisas utan att polisen tar till förvar. Hälsosituationen är utomordentligt viktig. Det som jag har hunnit höra i radion om socialstyrelsens rapport är att man tar upp väldigt mycket om flyktingbarnens hälsosituation. Och det är utomordentligt viktigt.

Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder i det fall tidningsuppgifter om användande av ''kroppsviktstabeller'' hos invandrarverket vid bedömningen av humanitära skäl skulle visa sig korrekta och om det i så fall finns behov av vägledande regler för bedömningen av humanitära skäl. Bakgrunden till frågan är att det har förekommit uppgifter i pressen om att det finns en hemlig ''kroppsviktstabell'' vilken används för att bedöma huruvida det föreligger humanitära skäl att upphäva ett avvisningsbeslut när en asylsökande, före beslutets verkställande, lämnat in en ny ansökan till invandrarverket och i samband därmed hungerstrejkar. Såvitt jag har erfarit förekommer inte hos invandrarverket någon tabell av detta slag. Jag finner inte skäl att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Det är många frågor som man skulle kunna ställa på temat om. Sedan jag fick den här frågan har jag läst tidningsartikeln och bett någon fråga invandrarverket. På invandrarverket säger man att det inte finns någon sådan tabell. Och det är vad jag kan säga här i kammaren. Men låt mig säga att mitt budskap till invandrarverket under alla omständigheter är att man där vid bedömningen av de enskilda fall där det kan föreligga humanitära skäl skall följa de regler som framgår av lagstiftning och praxis. På något annat sätt kan invandrarverket inte hämta vägledning för bedömning av enskilda ärenden.

Herr talman! Herr Ragnarsson! Den vägledning som vi kan ge är ju den lagstiftning och praxis som gäller. Det är utomordentligt svårt att utfärda ett regelverk som täcker en massa om -- om invandrarverket gör si eller så. Min personliga reflexion, som är ytterst lekmannamässig i detta ärende, är att det förefaller att vara ganska korkat att ha en sådan regel. Jag förstår inte hur en ''kroppsviktstabell'' skulle kunna tillämpas generellt för människor som hungerstrejkar. När det blir rent av farligt för en person att hungerstrejka måste vara beroende av så många andra saker.

Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att de asylsökande i praktiken skall åtnjuta den rätt de har enligt rättshjälpslagen att föreslå det offentliga biträde som de önskar. Berith Eriksson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att de offentliga biträdena skall beredas möjlighet att medverka redan under polisutredningen i enlighet med reglerna i rättshjälpslagen. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. En asylsökande har rätt att föreslå en viss person som biträde i sitt ärende. Denna person förordnas sedan under förutsättning att hans anlitande inte skulle medföra ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. I praktiken innebär detta att den asylsökande i regel tillfrågas om han har något förslag på en speciell person innan förordnande sker. Jag kan alltså inte se något skäl till att vidta några särskilda åtgärder med anledning av Jan-Olof Ragnarssons fråga. Låt mig dock tillägga följande. Att uppdragen i utlänningsärenden inte längre är koncentrerade till en viss krets av jurister beror bl.a. på att biträden utanför storstäderna förordnas i större utsträckning än tidigare. Detta hänger samman med invandrarverkets decentralisering och den nya förläggningsorganisationen. Geografiska aspekter har därför måst beaktas i allt fler fall än tidigare. Det skulle medföra avsevärt ökade kostnader att förordna ett biträde som har sin verksamhet belägen på en ort som ligger långt bort från den där den asylsökande vistas. Invandrarverket har dessutom ambitionen att sprida uppdragen till ett större antal jurister som anmält önskemål om att förordnas. Detta skapar en allsidigare belysning i ärendehanteringen och kan inte anses hota rättssäkerheten. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är även att invandrarverket alltid är skyldigt att beakta alla omständigheter som är eller kan vara av betydelse för ärendets utgång. Detta gäller såväl sådant som kan vara till fördel som sådant som kan vara till nackdel för den asylsökande. Nära förknippat med Jan-Olof Ragnarssons fråga är det som Berith Eriksson har tagit upp. Det är emellertid nödvändigt att inledningsvis hålla ett förhör och bl.a. utröna den asylsökandes behov av biträde. Ett biträde bör t.ex. inte förordnas när det framstår som klart att utlänningen skall få stanna i Sverige. En sådan bedömning kan som regel göras först efter det att den s.k. grundutredningen hos polisen avslutats och utredningen har överlämnats till invandrarverket. En sådan utredning kan givetvis ta olika lång tid i anspråk. Det förekommer att de asylsökande uppger att de av rädsla inte velat nämna alla omständigheter av betydelse inför svensk polis. Det förekommer även problem med förståelse mellan tolken och den asylsökande. Både invandrarverket och regeringen är emellertid medvetna om detta och andra svårigheter för den asylsökande att lämna korrekta uppgifter direkt vid ankomsten till Sverige. Detta vägs givetvis in vid den samlade bedömningen av utlänningens behov av asyl. I detta sammanhang bör nämnas att invandrarverket i viss omfattning kommer att överta ansvaret för asylutredningar från polismyndigheterna. Man kan då också vänta sig snabbare beslut i fråga om offentligt biträde.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret.

Enligt min mening är detta vad som i praktiken inte sker efter den 1 juli 1989. Invandrarverket tillfrågar inte den asylsökande och tillämpar inte de regler som gällde före den 1 juli 1989. Detta var anledningen till att jag ställde frågan. De asylsökande bör alltså ha den här rätten. Hade vederbörande inte svarat inom tre dagar till rättshjälpsnämnden, utsåg rättshjälpsnämnden ett biträde. Men dessförinnan fanns det en möjlighet att lämna ett förslag. Min, diskrimineringsombudsmannens och FARRs kritik går ju ut på att de asylsökande i dag saknar den ifrågavarande rätten. Jag anser att svaret är felaktigt. När det gäller advokater som har en mängd ärenden vill jag nämna att det i dagens nummer av Svenska Dagbladet finns en artikel, där det står att vissa advokater har 75 ärenden, medan andra har bara 10.
Herr talman! Jag tackar Maj-Lis Lööw för svaret. Att det inte förordnas ett biträde när det gäller grundutredningen kan vi förstå. Där gäller det ju att ta reda på om det är ett s.k. solklart fall. Men när det gäller den s.k. B-utredningen bör en asylsökande ha ett juridiskt biträde. Det vanligaste är att man inte har ett juridiskt biträde. Vanligt är också att man inte får ett offentligt biträde förrän det har blivit avslag på ansökan. Efter B utredningen kan ärendet bli liggande ett till ett och ett halvt år. När ett offentligt biträde har förordnats och det blir ytterligare klargöranden har detta i många av de fall som jag har tittat på inte tolkats i positiv riktning. Tvärtom har det blivit till vederbörandes nackdel. Inte heller kan jag förstå att man skall behöva vänta tills invandrarverket tar över. Redan i dag måste vi väl ha en ordning som innebär att de asylsökande får ett offentligt biträde redan i B-utredningen.

Herr talman! Snabbt, ja i dagarna kom jag i kontakt med iranier som anlände hit i januari 1990. Deras ärende är ännu inte avgjort i första instans. Jag frågade om de hade fått ett offentligt biträde och svaret blev nej. Därför är det ett stort glapp mellan ''snabbt'' och verkligheten. En polis lägger kanske den största vikten vid resvägen, medan ett offentligt biträde frågar om de politiska skälen. När det kommer in nya uppgifter -- både från regeringen och i väldigt många fall från invandrarverket -- blir de negligerade. Man säger att uppgifterna inte är trovärdiga. Vad anser invandrarministern?

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan var att flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd hade gjort en sammanställning av invandrarministerns och regeringens handläggning av en mängd asylärenden. Här ingick det fall som jag refererade till. Jag respekterar att Maj-Lis Lööw inte kan diskutera ett enskilt fall, men har ändå velat ta upp saken i frågan. Nu är det här inte det enda fallet. Innan Maj-Lis Lööw blev invandrarminister inträffade någonting liknande med en palestinier som återvände till Libanon och som faktiskt torterades mycket svårt. Finns det grundad anledning att tro att det finns risk för tortyr skall en person inte utvisas. ''Grundad anledning'' är egentligen en ganska mjuk formulering. Frågan är vem man skall lyssna på. Vem är trovärdig när det gäller information? Det finns naturligtvis både för Maj-Lis Lööw och för mig många källor. För mig framstår Amnesty som en organisation som är trovärdig. Därför bör man ta mycket stor hänsyn till vad organisationen säger. Jag vet inte vilken inställning Maj-Lis Lööw har till Amnesty och dess rapporter och information om vad som händer i olika länder. Både i detta fall, liksom i tidigare fall, har Amnesty uttryckligen varnat för ett återsändande till t.ex. Libanon gäller det en Arafattrogen, en PLO-are, riskerar vederbörande tortyr. Borde detta inte vara tillräckligt för att inte utvisa?
Herr talman! Amnestys rapporter ingår som underlag när vi följer situationen i många länder. Vidare har vi FNs konvention för mänskliga rättigheter, våra olika beskickningars rapportering, artiklar i tidningarna, det som man kan lära av de enskilda ärendena osv. Allt ger en samlad bild. Vi följer självfallet utvecklingen i Libanon mycket noga. I många avseenden rör det sig om en positiv utveckling. Så sent som i förra veckan fick jag en särskild föredragning om situationen i Libanon och också information från utrikesdepartementet. Vi kan väl konstatera att situationen för de Arafattrogna i Libanon har blivit kärvare -- det råder väl inget tvivel om detta -- speciellt efter Gulfkriget. Då får detta vägas in när vi bedömer det enskilda ärendet. Enbart det faktum -- och det gäller varje grupp -- att man tillhör den Arafattrogna delen av PLO är generellt inte ett tillräckligt skäl för att få asyl. Här måste också göras en bedömning av de aktiviteter som åberopas och de inviduella risker som finns vid ett eventuellt återsändande. Finns det grundad anledning att tro att det finns risk för tortyr blir det bifall.
Herr talman! Jag tackar Maj-Lis Lööw för konkretiseringen. Jag håller med Maj-Lis Lööw om att situationen i Libanon har förändrats på så sätt att alla de här milisgrupperna och privata grupperna lägger ned sina vapen. Samtidigt finns ju Syrien kvar med sina trupper, sin säkerhetstjänst m.m. Situationen just i dag och framöver för PLO och palestinier tillhörande PLO är ju extra kärv. Jag är nöjd med den konkretisering som Maj-Lis Lööw gjorde, nämligen att man naturligtvis måste se extra noga på fallen i fortsättningen. Jag tycker att detta är ett tillfredsställande svar för de palestinier som finns här i landet och som naturligtvis är nervösa med tanke på vad som kan komma att hända dem. Nu har vi fått svaret att man kommer att se på fallen nogrant. Jag tackar för detta.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att bringa praxis i utlänningsärenden i överensstämmelse med Enligt utlänningslagen skall i normalfallet ansökningar om uppehållstillstånd inte bifallas om utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan görs eller prövas. Från denna regel finns det emellertid flera undantag. I klara familjesammanföringsfall, där den som söker uppehållstillstånd skall återförena sig med en nära familjemedlem som är stadigvarande bosatt i Sverige och som han tidigare sammanlevt med utomlands, kan ansökan prövas trots att den sökande finns i Sverige. Detta undantag syftar t.ex. just på fall då någon skall återförena sig med sin make eller maka. Personer som har permanent uppehållstillstånd och som är bosatta i Sverige anses vara stadigvarande bosatta här på det sätt som lagen avser och undantagsregeln kan tillämpas. Artikel 9 i FNs barnkonvention handlar främst om ingripande av familjerättslig eller socialrättslig karaktär. Jag anser inte att praxis i anknytningsärenden strider mot FNs barnkonvention.
Herr talman! Jag tackar Maj-Lis Lööw för svaret. Jag vill ta upp ett av många fall, den ugandier som under sin asyltid i Sverige har gift sig och fått barn men som har fått avslag på sin asylansökan och beslut om utvisning. Om han åker tillbaka till sitt hemland och om han klarar sig från att bli fängslad och avrättad, har han rätt att från Uganda söka familjeåteranknytning. Det som i det ena fallet inte är skäl för uppehållstillstånd kan alltså bli det, om man reser till andra sidan av jordklotet och söker därifrån. Statsrådet anförde vidare att jag inte skulle kunna hänvisa till artikel 9 i barnkonventionen. I den talas det om vad som är nödvändigt för barnets bästa, och i det här fallet kan det väl knappast vara fråga om vad som är bäst för barnet. Det är kanske fråga om invandrarverkets bästa, men knappast om barnets bästa. Invandrarministern säger att det finns flera undantagsregler och nämner i sitt svar en sådan regel. Kan man tänka sig att det här kan gå in under någon annan av dessa regler?
Herr talman! För det första vill jag invända mot insinuationen att det som är invandrarverkets bästa inte skulle kunna stå i överensstämmelse med barnens bästa. Jag är alldeles övertygad om att också invandrarverket har en stor förståelse för vad som är barnens bästa. För det andra förstår jag inte riktigt den här frågan. Det är faktiskt så som jag har beskrivit det i mitt svar: För den som har hustru och barn med permanent uppehållstillstånd här -- alltså inte en asylsökande med hustru och barn -- finns det ett undantag från regeln att man normalt skall ha sitt uppehållstillstånd klart när man kommer in i Sverige. Den personen kan alltså få sin ansökan prövad här i Sverige.

Herr talman! Av 11 kap. 1 § utlänningslagen framgår att det skall ingå muntlig handläggning i ett asylärende vid statens invandrarverk, om det kan antas vara till fördel för utredningen eller i övrigt främja ett snabbt avgörande av ärendet. Muntlig handläggning skall även annars företas på begäran av utlänningen, om inte sådan handläggning skulle sakna betydelse för att avgöra frågan om uppehållstillstånd. Jan Strömdahl påtalar i sin fråga att invandrarverket praktiskt taget aldrig på eget initiativ ordnar muntlig handläggning samt så gott som undantagslöst avslår yrkanden från asylsökande om sådan handläggning. Jan Strömdahl har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att verket skall iaktta reglerna om muntlig handläggning. I mars månad besvarade jag denna fråga i konstitutionsutskottet. Samma fråga hade då ställts till mig av Jan Strömdahls partikamrat Bo Hammar. Mitt svar blir detsamma som då. Avsaknaden av muntlig handläggning innebär inte att utredningen i ett asylärende har några brister. Om så skulle vara fallet kan ytterligare utredning göras genom det offentliga biträdet och genom kompletterande polisutredning. Endast i ett fåtal fall har regeringen haft anledning att återförvisa ett ärende till invandrarverket för ny behandling. Invandrarverket har för sin del förklarat att anledningen till att verket inte oftare tagit initiativ till muntlig handläggning hänger samman med den stora sökandeström som varit. Handläggningstiderna skulle förlängas avsevärt om muntlig handläggning skulle tillgodoses i alla fall där sådan begärs. Verket har förklarat att då verket har övertagit utredningsansvaret i asylärenden -- vilket planeras ske den 1 juli 1992 -- avser man att muntlig handläggning skall ske i mycket stor utsträckning, kanske t.o.m. regelmässigt i ärendena.